Herr talman! Herr Gustavsson i Al vesta sade först, att jag inte svarat på frågan. Därefter konstaterade han att jag hade svarat på frågan och sagt dels att jag uppmärksammat detta och dels att jag finner det vara förenligt med trafikpolitiken. När det gäller tågtrafiken får sådana bidrag inte förekomma. Riksdagen täcker ju underskottet för den olönsamma järnvägstrafiken, och det är inte mer att säga om det. När det gäller busstrafiken däremot har vi ett särskilt bussbidrag. Det utgår efter samma grunder till enskilda företagare som till SJ. Man kan lycka att detta bussbidrag är olämpligt utformat eller för litet. Det har emellertid i årets statsverksproposition meddelats att biltrafiknämnden fått i uppdrag att göra en undersökning om bussbidragets utformning för framtiden. Det är ett uttryck för principen om konkurrens på lika villkor, att SJ och de privata bussbolagen får samma bidrag. Men det betyder också att man inte kan ställa större krav på SJ än på de enskilda bussföretagen; SJ skall också ha kostnadstäckning för sin verksamhet. När trafikunderlaget tunnats ut mycket kraftigt har SJ i vissa fall inte kunnat upprätthålla trafiken i oförändrad omfattning. Då har antalet turer på vissa linjer minskat. Men innan någon ändring görs tar SJ regelmässigt kontakt med de parter som berörs av trafiken för att klarlägga den ekonomiska situationen och för att diskutera lämpliga åtgärder. Man kontaktar då kommunerna, och därvid kommer frågan om kommunala bidrag ibland upp. SJ brukar göra klart att man inte kan svara för annat än ur ekonomisk synpunkt rimlig trafik, såvida inte vederbörande kommun är beredd att betala särskild ersättning för de kostnader som trafiken förorsakar SJ. I en del fall är gången denna: För linjetrafiken är skolskjutsarna en viktig inkomstkälla. Denna delas ut av skolorna, och konkurrensen om den är ganska hård. Det har i en del fall hänt att skolstyrelsen på orten givit skolskjutsarna till en privat bussföretagare som i och för sig kanske inte alls har någon anknytning till orten. Därigenom har det ekonomiska underlaget för SJ:s linjetrafik på den orten allvarligt försvagats, och då har SJ fått minska antalet turer, om man inte från kommunens sida sagt: All right, vi har försvagat er ställning; vi går in och betalar mellanskillnaden. Detta är helt i överensstämmelse med trafikpolitiken. Vi kan inte rimligen ställa större krav på SJ än på andra bussföretag. SJ måste få agera utifrån vanliga företagsekonomiska principer. Det bussbidrag samhället ger kan vi alltid diskutera, men om en kommun dessutom vill träda in för att rädda en busslinje, så är det i och för sig ingenting i trafikpolitiken som hindrar det. Om det är klokt eller inte är en sak som vi i detta speciella sammanhang saknar anledning att diskutera.
Herr talman! Jag sade, herr statsråd, att jag inte fått svar på den fråga jag hade ställt. Statsrådet Palme tog här upp den mycket intressanta frågan om skolskjutsarna i en bygd. Jag har läst en skrivelse från SJ:s högste chef, där det litet hotfullt säges att om kommunen inte vill låta SJ svara för skolskjutsarna, kommer kommunen att få stå för de ekonomiska konsekvenserna. Här gällde det dock en privat taxiförare, som haft hand om skolskjutsarna i 20 år, herr Palme, och då tycker jag att detta hot från SJ:s högste chef är mycket egendomligt. Vidare ifrågasätter jag om det är riktigt att den 5 april begära av en kommun att svara på en fråga av detta slag inom 14 dagar och att hotfullt tillägga att får vi inte ett positivt svar, så lägger vi ned busslinjen den 28 maj. Anser verkligen herr Palme att en kommun kan träffa ett avgörande på så kort tid? Och menar statsrådet att det står i överensstämmelse med det beslut vi fattat här i riksdagen att helt utlämna en kommun på detta sätt? Jag tror att den kommun det här gäller är den enda i hela länet som efter den 28 maj står utan bussförbindelse.
Herr talman! Jag är helt förhindrad att diskutera enskilda fall, och jag har inte på något sätt yttrat mig om något enskilt fall, om någon kommun i Kronobergs län. Huruvida det är riktigt som herr Gustavsson i Alvesta säger vet jag inte, och jag har inte uttalat mig om huruvida 14 dagar är tillräckligt eller inte. Jag har svarat beträffande det principiella problemet, ty jag förutsätter att det är det principiella problemet som interpellationen handlar om. Det enskilda fallet finns inte med i interpellationen. Jag saknar kännedom om det, och det vore knappast i överensstämmelse med kammarens regler om jag skulle diskutera det för det fall att jag hade känt till det.
Herr talman! Det är väl ingenting som hindrar att man tar upp en principdebatt med utgångspunkt från ett enskilt fall. Såvitt jag fattade herr statsrådets föregående inlägg var herr statsrådet ganska väl förtrogen med det enskilda fallet. Som jag åberopat i ett föregående anförande. Tidsfristen tycker jag är en princi piell fråga som herr statsrådet mycket väl kan ta ställning till. Frågan gäller, om det är riktigt att med så kort varsel kräva besked av en kommun.
Herr talman! Jag tog detta med skolskjutsar som ett återkommande problem — det kan uppstå på många håll. Från hundratals ärenden på detta område vet jag att det är balansen mellan skolskjutsar, linjetrafik och eventuell beställningstrafik som är A och O för busstrafiken på landsbygden. Jag känner fortfarande inte till det enskilda fallet, och så länge jag inte vet, om detta med 14 dagars varsel är riktigt, vill jag inte uttala mig om det.

Herr talman! Herr Hedlund har frågat, om jag är villig att lämna en redogörelse för de planer som kan föreligga om en begränsning av järnvägens personoch posttrafik och om en samtidig neddämpning av utbyggnadstakten av vårt vägnät. planeras träda i kraft i maj 1968 och rörande vilka vissa uppgifter förekommit i pressen under senare tid vill jag anföra, att SJ:s distriktschefer för närvarande planerar utformningen av den regionala tågtrafiken för de närmaste fem åren. Den tidtabell som skall träda i kraft i maj 1968 — och som i första hand avser en förbättring av fjärrtågplanen är en etapp i omläggningen av den regionala trafiken och ännu inte definitivt fastlagd inom SJ. Jag kan därför inte nu uttala mig om de konkreta åtgärder som kan bli en följd av pågående planering. I fråga om den allmänna inriktningen av SJ:s fortsatta verksamhet vill jag anföra följande. Genom den ökade bilismen har svårigheterna för järnvägen att hävda sig i konkurrensen på persontransportområdet blivit allt större. I synnerhet på korta och medellånga avstånd har järnvägen drabbats av en kraftig minskning i resandefrekvensen. På 15 år har sålunda antalet resor på avstånd upp till 30 km minskat med drygt 50 procent. Under samma tid har antalet resor på avstånd mellan 50 och 100 km gått ner med ca 40 procent. Denna utveckling är inte specifik för vårt land utan kan konstateras i alla länder med en starkt utvecklad bilism. Den fortgående urbaniseringen har inneburit att trafikunderlaget inom stora områden successivt har minskat, vilket i sin tur ökat svårigheterna för SJ att driva lönsam järnvägstrafik. SJ har givetvis måst anpassa sin verksamhet till förändringarna i trafikefterfrågan. Sedan flera år tillbaka försöker SJ genom rationalisering minska kostnaderna och göra verksamheten mera lämpad för den förändrade trafikstrukturen. Rationaliseringsverksamheten är bl.a. inriktad på nedläggning av trafiksvaga, icke lönsamma bandelar och att i övrigt olönsamma trafikuppgifter skall reduceras genom att exempelvis tåg med alltför få resenärer dras in. En förutsättning för denna strukturanpassning av transportapparaten är givetvis att tillfredsställande transportförsörjning ändå finns inom området eller kan åstadkommas billigare t.ex. genom landsvägstrafik. Syftet måste vara att åstadkomma en rimlig transportförsörjning för trafikområdet till lägsta möjliga kostnad. Under dessa förutsättningar står en övergång till landsvägstrafik i överensstämmelse med riktlinjerna för trafikpolitiken. En sådan övergång blir mera angelägen om därmed förutsättningar skapas för en lönsam landsvägsbusstrafik eller för en starkare inriktning på den ekonomiskt bärkraftiga järnvägstrafiken. För att fylla sin uppgift som effektivt och konkurrenskraftigt transportföretag måste SJ fortsätta att genomföra sina långsiktiga rationaliseringsplaner. Dessa innebär i fråga om persontrafiken bl.a. ett ökat antal expresståg, att trafiken leds genom de tätast bebyggda områdena, en koncentration av den snabba trafiken till färre linjer och stationer, överflyttning av den regionala persontrafiken till landsväg samt avbemanning eller nedläggning av mindre stationer. För resenärerna torde dessa förändringar i det övervägande antalet fall medföra en förbättrad trafikservice. I fråga om den långväga trafiken kommer SJ bättre än hittills att kunna erbjuda konkurrenskraftiga alternativ till biltrafiken genom ökningen av antalet expresståg. Beträffande den regionala trafiken kan en övergång till landsvägstrafik ge många områden en i avgörande hänseende bättre service än den nuvarande järnvägstrafiken. De regionala resandetågens tidtabeller är i åtskilliga fall kompromisslösningar för flera områdens transportbehov. Busstrafik kan bättre anpassas efter varje områdes speciella behov av service. Omläggningen av SJ:s trafik får givetvis konsekvenser även för postver ket. För att minska uppehållen och därmed restiderna kommer ett ökat antal resandetåg i fjärrtrafik att framföras utan post och gods. I stället kommer på vissa linjer särskilda posttåg att sättas in. Kombinationen posttåg—landsvägsbefordran med tider för posttågen så långt möjligt anpassade efter postverkets önskemål om mycket tidig ankomsttid till stora övergångsoch slutstationer innebär i åtskilliga fall bättre postförbindelser än med nuvarande organisation av trafiken, där nattågens tider måste anpassas efter sovvagnsresenärernas krav på rimliga sovtider. För de regionala posttransporterna torde en övergång från järnvägstrafik till landsvägstrafik i de flesta fall ha relativt begränsad inverkan, eftersom postverket i fråga om dessa transporter redan tidigare i stor utsträckning har gått över till landsvägsbefordran. Rörande konsekvenserna för vägväsendets del av förändringar i SJ:s trafik vill jag erinra om att man i varje ärende rörande nedläggning av järnvägstrafik noga undersöker vilka behov av vägupprustningar som föreligger om trafiken överförs till landsväg. Dessa frågor behandlas i en särskild samarbetsdelegation i vilken ingår representanter för statens järnvägar, vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, = arbetsmarknadsstyrelsen och näringslivets trafikdelegation. I varje nedläggningsframställning redovisas de krav som ställs i fråga om vägarnas utbyggnad. Om överföring av trafiken motiverar vägupprustning, brukar Kungl. Maj:t regelmässigt i anslutning till nedläggningsbeslutet anvisa särskilda medel för vägarbetena. Enligt min mening beaktas vägfrågorna i erforderlig omfattning vid behandlingen av nedläggningsärenden. Kungl. Maj:t har under senare år reserverat en icke oväsentlig del av väganslagen för att kunna tillgodose de berättigade anspråk på vägupprustning som aktualiseras av järnvägsnedläggningar. Dessutom har Kungl. Maj:t i direktiven för upprättande av flerårsoch fördelningsplaner för vägoch gatubyggandet under perioden 1967—1971 särskilt framhållit, att man i flerårsplanerna bör ta in sådana vägbyggnadsföretag som med hänsyn till planerade nedläggningar av järnvägstrafik bedöms bli erforderliga under perioden. Enligt direktiven bör allmänt sett gälla att sådana vägbyggnadsföretag vid planläggningen ges hög prioritet. Övriga förändringar i trafikunderlaget till följd av att trafik förs över från järnväg till landsväg beaktas i samband med den prioritering av skilda vägprojekt som sker i anslutning till upprättandet av fördelningsoch flerårsplanerna. Dessa planer baseras på en trafikpolitisk angelägenhetsgradering av vägoch gatubyggnadsbehoven samt dessa behovs fördelning på län och väghållare. Prioriteringen av de skilda objekten sker i princip med utgångspunkt från objektens lönsamhet. Den totala omfattningen av verksamheten på vägoch gatuområdet blir givetvis beroende av det samhällsekonomiska utrymmet. Jag vill i detta sammanhang erinra om att bruttoinvesteringarna i vägar och gator under en lång följd av år ökat i snabbare takt än de totala bruttoinvesteringarna i landet. Samtidigt har, enligt bedömningar i långtidsutredningen, arbetsproduktiviteten inom vägoch gatubyggandet ökat med cirka 5 procent i medeltal per år och med en tendens till stegring av takten sedan 1957/58 till storleksordningen 6 å 7 procent per år. Enligt riktlinjerna för arbetet med upprättande av fördelningsoch flerårsplaner för perioden 1967—1971 har flerårsplanerna upprättats med utgångspunkt från en sammanlagd årlig medelstilldelning av 610 miljoner kronor till vägoch brobyggnadsverksamheten. I riktlinjerna framhölls emellertid att detta belopp givetvis inte innebar något ställningstagande i förväg till de anslagsbelopp, som för här ifrågavarande budgetår anvisas på riksstaten under de ordinarie byggnadsanslagen. Även om konkurrensen om tillgängliga resurser kan väntas bli stor tror jag att väginvesteringarna även i fortsättningen får sitt berättigade utrymme.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Kommunikationsväsendet har ju undergått en gynnsam och rask utveckling på relativt kort tid. Vi har fått förbättringar som vi tidigare knappast kunnat tänka oss och utvecklingen fortgår, som vi vet. Men den omställningsprocess som följer i spåren av denna i och för sig glädjande utveckling leder inte till förbättringar för alla. Indragningar av järnvägslinjer eller andra kollektiva kommunikationsmedel är merendels ganska ovälkomna för den bygd som berörs av indragningarna, om inte fullgoda kommunikationer av annan typ står till buds i stället. Man kan under sådana förhållanden inte förundra sig över att rykten om indragningar vållar oro. Och än värre blir det naturligtvis när statliga befattningshavare på området meddelar att omfattande och genomgripande förändringar är att vänta — förändringar av sådan beskaffenhet att de faktiskt för många innebär försämringar. Helt nyligen fick TV-tittarna veta att »de gamla klassiska persontågen», som den frågande benämnde dem, kommer att helt försvinna utom omkring Stockholm och ett par andra större städer. När frågan så ställdes, om det kunde vara tiotusentals människor som berörs av dessa indragningar, blev svaret — och detta är väl i och för sig inte förvånande — att det inte var så lätt att bestämt säga någonting om saken. Men vederbörande tillade att han inte ville tro att det skulle bli så mycket som tiotusen människor om dagen som tillsammans berördes därav. Jag övergår så till att nämna något om vad postens företrädare sade i denna TV-intervju. Det intressanta, förutom att den omläggning som nödvändiggörs av att persontågen försvinner kommer att bli dyr för postverket, var framför allt hans svar på frågan, om den andra postutbärningsturen skulle slopas. Svaret blev att det var mycket möjligt att så skulle komma att ske på en del håll. I klarhetens och fullständighetens intresse bör jag nämna att han sade sig räkna med att 93—97 procent av posten skulle kunna delas ut i en första tur. Totalt skulle det alltså bli en serviceförsämring. Delar man ut posten var fjortonde dag kommer man nog upp i 99,9 procent. Drar man in några turer blir det mer att dela ut på de kvarvarande. Så lät det i stort sett. I tidningarna har myndigheterna kompletterat uppgifterna genom att meddela att om 5 å 10 år kommer inte mer än något över 10 procent av Sveriges nuvarande järnvägsstationer och hållplatser att finnas kvar. Detta innebär förbättringar för de flesta — sägs det — men naturligtvis försämringar för en del. Försämringarna drabbar givetvis människor som inte råkar bo i eller invid de stora järnvägsknutarna där tågen skall stanna även i fortsättningen. Alltså går försämringarna i stor utsträckning ut över folk i glesbygder, vilka i åtskilliga avseenden redan nu är missgynnade med kommunikationer.

Utan tvivel kan goda landsvägsförbin delser ersätta tåg om det inte gäller särskilt långa sträckor. Det ställer sig dock både dyrbarare och omständligare att — som ofta blir fallet tvingas utnyttja två trafikmedel — tåg och buss resp. tåg och lastbil. När jag i samband med genomgången av interpellationssvaret tittade i en del handlingar fann jag att den s.k. trafikpolitiska delegationen lämnat en beskrivning av hur det brukar gå med ersättningstrafiken inför en trafikomläggning. Det sägs att man gör klart för sig vilka vägbyggen som bör utföras före trafikomläggningen och vilka som behöver utföras i anledning av denna men som inte nödvändigtvis behöver färdigställas före omläggningen. Med andra ord får vissa vägbyggen, som konstateras vara behövliga i anledning av omläggningen, utföras någon gång efter det att trafikomläggningen genomförts. Det förvånar mig att inte ett sådant förfarande uppmärksammats offentligt litet mer. Ungefär samtidigt med underrättelsen om att en stor del av järnvägstrafiken skall överföras till landsvägarna kom ett meddelande från vägmyndigheterna om att utbyggnadstakten för vägnätet sannolikt kommer att dämpas framöver. Som lök på laxen nämner man ungefär i samma andetag ati man har för avsikt att begränsa lastbilarnas längd. Så här bekymmersamt ter det sig för massor av människor i vårt land. Att somliga får det bättre än de har det i dag, betvivlar jag inte alls, men lika säkert är att andra får det sämre. Självklart är, såsom det sägs i interpellationssvaret, att vägbyggandets omfattning naturligtvis måste bedömas med hänsyn till samtliga investeringsbehov. Det finns kanske skäl för en liten randanmärkning i detta sammanhang. Investeringarnas omfattning är helt beroende av sparandet, och vi har för bilismens vidkommande ett tvångssparande — jag använder inte uttrycket för att jag har något emot det — som är tillräckligt, ja, mer än tillräckligt för de investeringar vi i dag gör. I likhet med kommunikationsministern tror jag inte att man i fortsättningen behöver vara så särskilt orolig för att inte vägväsendet totalt kommer att få ut sin anpart av investeringarna, ty de 2 miljonerna bilägare och deras familjer kommer nog att se till att så blir fallet. Låt mig sedan fråga: Hur blir det med våra rälsbussar? Skall de bara stanna omkring var tionde mil eller skall de försvinna från banorna helt och hållet? Som målsättning för vår trafikpolitik har angivits att man för landets olika delar skall trygga en trafikförsörjning till lägsta möjliga kostnader. Det kan man skriva under på, men det är en tämligen tänjbar beskrivning. Frågan är naturligtvis hur den tillämpas. En annan grundsats som fastslagits av riksdagen är att SJ skall drivas företagsekonomiskt och att staten skall ansvara för kosinaderna i den del en icke lönsam trafik upprätthålles. Jag har ingenting att invända mot att järnvägen i sina bedömningar anlägger strikt järnvägsekonomiska synpunkter, men detta är naturligtvis inte alltid detsamma som samhällsekonomiskt riktiga synpunkter.

Jag vet mycket väl att här finns ett särskilt förfarande med en samarbetsdelegation som avger yttrande, men det är nog litet klent ställt med företrädare för den stora allmänheten i denna delegation. Jag kommer så fram till det som jag tycker är det väsentliga. Den nu bebådade trafikomläggningen, varigenom 90 procent av landets järnvägsstationer och hållplatser enligt uppgift från ansvarigt håll kommer att läggas ned, är enligt min mening en av de största ändringar i trafiken som förekommit. Ställning till de åtgärderna kan självfallet inte få tagas av SJ och inte heller av någon samarbetsdelegation. Här fordras enligt min mening att planerna läggs fram för riksdagen, så att den blir i tillfälle att väga kostnader och andra nackdelar mot besparingarna för att sedan ta ställning till i vad mån riksdagen är beredd till ekonomiska insatser. Jag menar inte att riksdagen skail kopplas in i detaljbehandlingen, men att själva principfrågan om borttagandet av 90 procent av järnvägsstationer och hållplatser bör underställas riksdagen är min bestämda uppfattning.
Herr talman! Jag utgick från att herr Hedlunds interpellation gällde de horisontella kommunikationerna, men han inlade så märgfyllda bibelcitat i sitt anförande att jag funderar på om man skall vidga ämnet till att omfatta även de så att säga vertikala kommunikationerna. Herr Hedlund tog upp många problem, och jag vet inte om jag hinner beta av dem alla. För att börja med posten har där pågått en ganska omfattande strukturrationalisering. Som jag många gånger haft tillfälle att säga både i denna kammare och medkammaren har denna i allmänhet inneburit förbättrad service för allmänheten, helt enkelt därigenom att brevbärarna har förvandlats till ambulerande poststationer; man uppsöker människorna i hemmen och de slipper att ta sig fram långa vägar till poststationen. Detta har rönt stark uppskattning av landsbygdens folk, ty på detta område betydde ratio naliseringen verkligen också förbättring. Beträffande den andra turen finns ingenting bestämt, men jag vill rätta till ett missförstånd. När man säger att det blir 95 procent i den första turen menar man 95 procent av den dagens post mot en helt annan fördelning vid vissa tillfällen; det var inte 14 dagars post som var inblandad i sammanhanget. Det ger ett annat perspektiv på procenttalet, och postverket ansåg sig därför kunna hävda att detta kan totalt sett tänkas innebära förbättrad service. Men denna fråga är inte aktuell för dagen, varför jag inte har någon anledning att ta ställning till den. Beträffande SJ återkom en siffra fyra—fem gånger i herr Hedlunds anförande, nämligen att 90 procent av landets järnvägsstationer och hållplatser skulle läggas ned. Jag har inte sett den siffran; den har aldrig nämnts för mig i någon föredragning; vi har inte kunnat finna den i någon av de handlingar som finns tillgängliga i departementet. Den är alltså okänd för mig, och jag måste få reda på vem som har nämnt den innan jag tar ställning till den. För att rätta till ett missförstånd i detta sammanhang vill jag säga att det är riktigt att nedläggningsärendena beredes i järnvägsstyrelsen. Därefter tas de upp av samarbetsdelegationen och sedan behandlas de av Kungl. Maj:t. När vi sedan har att behandla dem hos Kungl. Maj:t åker vår arbetsgrupp för denna typ av ärenden ut och tittar på platsen och införskaffar ytterligare material. Frågan remitteras till de kommunala myndigheterna. Sedan äger ett sammanträde rum på länsstyrelsen för en öppen diskussion av frågan, varvid alla berörda kommunala intressen finns företrädda. Därefter kommer ärendet tillbaka till Kungl. Maj:t, och sedan dröjer det inte förrän de kommunala intressenterna besöker kommunikations ministern för ett resonemang. Samarbetsdelegationen skall man alltså inte lyfta upp på någon piedestal. Den är med i den förberedande behandlingen av ärendet, och sedan utbryter det folkliga engagemanget. Detta är en värdefull om än, naturligtvis, tidsödande del av proceduren. Den skall vi behålla.

En del personer har kanske utnyttjat detta tal för att skrämma människor med de hemska anslag som ämbetsverken och kommunikationsdepartementet kan tänkas förbereda. Problematiken är emellertid i varje särskilt fall: Vad sätter vi i stället? Ersättningstrafiken måste föras in i bilden, innan man kan bedöma om nyheten är en försämring eller en förbättring eller någorlunda likvärdig. Den tendens som har funnits har varit att klart olönsamma järnvägslinjer har ersatts med busstrafik. I samband med detta har ofta en upprustning av vägarna gjorts. När det gäller persontåg och stationer har det skett en utveckling mot att SJ arbetar med knutpunktstrafik i det att lokaltågen ersätts med bussar som kör till uppsamlingsplatser. På det sättet får man i realiteten ofta en bättre service för trafikanterna — det kan vara litet olika — och framför allt en mycket billigare drift. Jag skulle faktiskt vilja fråga herr Hedlund om han är av den meningen att det generellt skulle vara en försämring att vi ersätter järnväg med buss, eller kan det i något fall vara rationellt och rimligt? Vad vägarna beträffar är frågan om att minska lastbilarnas längd ett rent trafiksäkerhetsproblem. Det är inte så roligt att ha bilar på uppåt 40 meter på våra vägar, fordon som jag skulle vilja betrakta som rena monster. De inte bara kör sönder vägarna, de är också en uppenbar trafikfara. Det finns inte något annat land som tillåter sådana bilar. Därför bör vi också ha bestämmelser på området. När det gäller vägnätets fortsatta utbyggnad har jag sett referat av och utläggningar om vad Gustav Vahlberg skulle ha sagt i olika sammanhang. Det var därför med viss spänning jag tog del av manuskriptet till vad han verkligen sade. Det är mycket modest och går egentligen ut på två ting. Det första är att i en hårdnande konkurrens om det samhällsekonomiska utrymmet — han yttrade sig inte om vad vägarna skall få — skärps kraven på ordentliga lönsamhetsundersökningar rörande vägbyggnader. Det andra han sagt är att 77 procent av den totala väglängden trafikeras av mindre än 500 fordon per årsmedeldygn. Dessa 77 procent svarar endast för 24 procent av trafikarbetet, medan 6 procent av vårt vägnät har en trafikeringsintensitet av 2 000 fordon per årsmedeldygn och svarar för icke mindre än 45 procent av trafikarbetet. Under senare år har härvidlag skett en betydande omstrukturering. Därför har han frågat sig om man icke också när det gäller underhållet måste se till lönsamheten och koncentrera underhållsarbetet till de delar där trafiken är störst. Annat har han inte sagt. Vare sig det gäller posten, järnvägen eller vägväsendet är det fråga om stora, viktiga klumpar av vår ekonomi. Vi måste behandla dem på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt, låta dem arbeta efter företagsekonomiska normer och samtidigt se till att människorna får en rimlig service. Det är en ekvation som inte alltid är så lätt att lösa. SJ är ett transportföretag i konkurrens med andra. Det lyder under samma ekonomiska lagar som gäller många verksamhetsområden och måste alltså anpassa sig till de strukturförändringar som präglar vårt samhälle som helhet.

Herr talman! Det verkar som om kommunikationsministerns. tankegångar kom att fixeras kring två punkter i mitt anförande. Den ena var det citat jag åberopade och det andra var att 90 procent av stationerna — enligt uppgifter från vad jag betraktar som ansvarigt håll — skulle försvinna inom loppet av en 5—10-årsperiod. På annat sätt kan jag inte förklara att kommunikationsministern inte uppmärksammade vad jag sade: När man lägger ned en järnväg och i stället får goda landsvägsförbindelser kan det vara minst lika bra för trafikanterna. Jag sade faktiskt det. Jag tänkte inte på de fall då man sätter in lastbilsoch busstrafik och busstrafiken strax därefter upphör. Det lär hända sådant också, om jag inte har förstått den föregående interpellationsdebatten alldeles fel. I det fallet blir resultatet inte fullt lika bra. Sedan frågas det varifrån jag fått dessa uppgifter. Det är från Dagens Nyheter för den 6 april i år. Departementen brukar klippa sådant som står i tidningarna och följa upp ärendena. Jag tror knappt att kommunikationsdepartementet utgör något undantag i detta hänseende.

Jag tyckte mig förstå — fast jag är inte säker på det — att den skulle vara oriktig. Då bör det få komma ut till svenska folket. Vi skall ju, som kommunikationsministern sade, inte skrämma upp allmänheten i onödan, utan vi skall väl försöka lugna allmänheten, om den på grund av ett eller annat misstag — jag uppfattar det tills vidare som ett misstag — har blivit uppskrämd, Då får man rätta till det och tala om att här har det blivit ett fel; ni behöver inte känna er oroliga.

Det var i det sammanhanget som jag fann mig föranlåten att ta fram citatet. Förbättringarna kommer nog nämligen i första hand dem till godo som har det riktigt bra, medan försämringarna går ut över dem som har det litet klent ställt i kommunikationshänseendet. Jag får nöja mig med att säga detta och hoppas, att vi tillsammans kan hjälpas åt att lugna allmänheten i detta avseende. Jag vet inte hur jag skall uppfatta uttalandet om vad generaldirektör Vahlberg har sagt. Det står i ett annat tidningsurklipp, som jag har nere i bänken men som jag inte tyckte det var mödan värt att ta med mig hit upp, att han befarar en dämpad ökningstakt i vägbyggandet. Det verkar ju kusligt för dem som först får klart för sig att 90 procent av järnvägsstationerna skall bort, och därefter att man skall dämpa takten i vägbyggandet. Här är nog upplysning synnerligen nödvändig.

Herr talman! Min fixering vid de 90 procenten var inte så konstig, eftersom herr Hedlund hade nämnt dem så många gånger i det första anförandet och det var en för mig okänd siffra. Nu återkommer han till dem i det andra anförandet. Vi har ju självständiga ämbetsverk i detta land och självständiga tjänstemän, och det är omöjligt för mig att ta ansvar för vad en byrådirektör i järnvägsstyrelsen säger vid någon konferens någonstans ute i landet. Denna fråga har på intet sätt varit underställd departementet, icke prövad på något sätt, och jag tar på intet sätt ansvar för nämnda uttalande. Jag tycker att herr Hedlund och jag skulle med gemensamma krafter sprida upplysning om att detta inte är uttryck för någon politik som statsmakterna har antagit. Gör inte herr Hedlund och jag en gemensam kraftansträngning på det området, befarar jag, att vi i den politiska debatten får möta denna siffra som ett oumkullrunkeligt faktum som kommunikationsdepartementet har liksom bestämt, och det är det sannerligen inte fråga om. Jag vill att det skall vara absolut klart efter dagens debatt, En annan sak är att en fortsatt strukturrationalisering måste pågå, något som herr Hedlund mycket väl känner till. Järnvägar skiljer sig inte i princip från mejeriföreningar och sulfitfabriker.

Det är naturligtvis mycket svårt att säga att en förändring inte skall medföra att någon enda människa får vidkännas en försämring. I vissa fall har järnvägen gått genom en liten by med hållplats, medan vägen går genom grannbyn som ligger en mil därifrån. Överflyttas trafi ken till landsvägen får de som bor vid hållplatsen en försämring och de som bor vid landsvägen en klar förbättring. Det är denna typ av svårigheter vi ständigt möter, och jag vill därför inte påstå, att det är helt möjligt att undvika en försämring för alla. Vi skall emellertid ha ambitionen att försöka åstadkomma så många förbättringar och så få försämringar som möjligt för de enskilda människorna.

Vad slutligen Gustav Vahlberg beträffar står det i tidningen att han uttalat att vägbyggandet skulle dämpas. Jag skaffade hans manuskript varav framgår att han yttrade, att man får räkna med en ökad konkurrens om de samhälleliga resurserna under 1970-talet med hänsyn till att tillväxttakten kanske inte blir så hög som i början av 1960-talet. Han ansåg att det torde vara helt klart vad detta kommer att betyda för vägväsendet och yttrade vidare, att det i varje fall för utformningen av vägpolitiken torde innebära en ännu mer konsekvent tillämpning av lönsamhetskraven vid prioriteringen av olika åtgärder. Härom är väl både herr Hedlund och jag ense med generaldirektör Vahlberg. Att sedan uttalandet på sina håll i pressen utformats litet mer dramatiskt kan faktiskt inte generaldirektör Vahlberg rå för.

Herr talman! Eftersom jag inte var med när generaldirektör Vahlberg gjorde detta uttalande och inte heller kan infordra hans uttalande in extenso har jag måst gå efter tidningsreferaten, men dessa brukar ju vara auktoriserade. Naturligtvis trodde jag att tidningsreferatet var riktigt eftersom det inte kommit något slags dementi. Sedan vill jag för tredje gången framhålla att jag är fullt på det klara med att det behövs rationaliseringar litet varstans i samhället, kommunikationsväsendet inte undantaget. På den punkten är vi alltså så överens som vi kan vara. Sedan tar jag naturligtvis ad notam att kommunikationsministern säger, att han icke ställer sig bakom detta uttalande, att 90 procent av järnvägsstationerna och hållplatserna i vårt land skulle komma att försvinna under loppet av fem, tio år utan att detta är en underordnad befattningshavares egna reflexioner.
Herr talman! Jag har egentligen begärt ordet ytterligare en gång endast för att i korthet understryka den enighet som råder mellan herr Hedlund och mig. Det var just därför att det kan uppstå missförstånd beträffande generaldirektör Vahlbergs uttalande — jag var inte heller närvarande vid hans föredrag — som jag i kammarens protokoll läste in i varje fall vad som stod i hans manuskript. Kanske kan det undanröja risken för framtida missförstånd. Slutligen vill jag bara säga, att det är mycket glädjande att vi — såsom det synes framgå av slutskedet av denna debatt — lyckats uppnå enighet om att den ekonomiska utvecklingen tvingar oss till en på ett sätt ganska hårdhänt rationalisering av hela vårt transportväsen för att det skall kunna fylla sin funktion i vår ekonomi. Men vi är naturligtvis även överens om att vi skall besjälas av en önskan att se till att dessa förändringar inte medför alltför stora svårigheter för enskilda människor. Kan man vara överens kring de håll punkterna undviker man många missförstånd, som alldeles i onödan skulle kunna medföra att man skrämmer människor, framför allt dem som bor på landsbygden.

Herr talman! Jag tror också att den här debatten kan få en lugnande effekt. Det är också alldeles nödvändigt med någonting sådant efter vad som stått att läsa i tidningarna och efter vad vi sett i TV. Bådadera tycks märkligt nog ha gått kommunikationsdepartementet förbi.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

Den omflyttning av arbetskraft som skett från vissa näringsgrenar till andra är mycket stor, Förr i tiden arbetade ju de flesta människor i sin hemort. Nu har industrin storleksrationaliserat, och därigenom har arbetstillfällena koncentrerats till städer och tätorter. Men för en del människor varierar också arbetsplatsen från den ena årstiden till den andra. Detta gäller särskilt anställda inom byggnadsbranschen. Entreprenadfirmorna har övertagit en hel del sektorer inom byggnadsbranschen — det kan gälla industribyggen, bostadsbyggande eller kraftverksbyggande. De anställda får ett jobb på ett halvår här och ett halvår där, och arbetsplatserna är belägna över hela landet. Under sådana omständigheter är det givetvis svårt att ha en fast bostad. Man bor kvar i sin hemort. Många har svårt att skaffa sig en familjebostad på den nya orten. Det kan t.ex. bero på bostadsbristen. En del har inte heller ansett det lämpligt att skaffa bostad på den nya orten, då de byter arbetsplats så ofta. Vissa andra är knutna till hemorten på ett eller annat sätt och önskar inte flytta. Det kan t.ex. bero på att makarna har olika arbeten. Det finns också många andra faktorer som inverkar. De människor som på detta sätt fått en dubbel bosättning som kostar stora pengar bör i skattehänseende få göra avdrag för de fördyringar de åsamkas när det gäller uppehälle, hyra, resor m.m. Detta bör vara en grundprincip, och det är väl också meningen med den skattelagstiftning vi har på detta område. Men här kommer vi in på den speciella frågan hur dessa bestämmelser tillämpas. Man måste nog konstatera att reglerna tillämpas ganska olika i olika kommuner, På arbetsplatserna går Jobbarna och jämför med varandra, och Andersson har mycket svårt att förstå varför inte han beviljats ett avdrag som Pettersson fått av sin taxeringsnämnd. Det föreligger rätt stora skillnader i tilllämpningen. Det är klart att detta förorsakar stark irritation; jobbarna har svårt att förstå varför det på denna punkt skall föreligga skillnader mellan faxeringsnämndernas tillämpning — det är ju ändå samma lagar som gäller. Det är klart att respekten för lagar och förordningar blir lidande på detta. Jag medger gärna att detta är en svår uppgift för taxeringsnämnderna. Från samhällets sida måste man följa denna fråga med allra största uppmärksamhet. De som klagar på sådana här förhållanden kan ibland få rådet att flytta. Men det är inte alla gånger så lätt. Man kan också fråga sig om det ur samhällets synpunkt är så önskvärt att folk flyttar. Enligt min uppfattning är det inte det. Bostadsbristen skulle i så fall bli ännu större på många håll, och man skulle tvingas bygga betydligt fler bostäder, skolor och andra serviceinrättningar i stället för att använda pengarna t.ex. till en nyttig industribyggnad för att förbättra produktionen — det är ju den som är det avgörande för vårt framåtskridande. Man kan inte tänka sig någon höjd levnadsstandard utan en högre produktion. Det skulle vara svårt för samhället ati klara av alla de byggen som blir nödvändiga, därest arbetarna omedelbart flyttade till de orter där de arbetar. Från samhällets sida skall man därför vara tacksam för att många människor offrar mycket av sitt familjeliv för att göra en nyttig insats i produk tionen på annan ort, Och då är det också rimligt att de får göra avdrag för sina merkostnader. Detta är emellertid en bedömningsfråga, som är svår att avgöra för dem som inte själva prövat att ha dubbel bosättning, och oftast blir avdragen därför för små. Framför allt är det resebidragen som vållar de största bekymren. Finansministern säger i svaret: »Taxeringsintendenterna i flertalet län har utfärdat vissa anvisningar på detta område.

Klarare och mera generösa regler borde tillämpas. Om vederbörande arbetstagare reser hem och bedömer resan som nödvändig, bör väl ändå avdrag för en resa i veckan kunna medges, Såvitt jag förstår bör också behovet av hemresa vara mer avgörande än avståndet hem för avdragsrätt. Finansministern säger att man vill avvakta och få större erfarenhet av 1964 års lagstiftning samt att riksskattenämnden skall följa utvecklingen och vid behov utfärda anvisningar, men jag tycker inte att finansministern har svarat på en av de frågor jag ställt. Jag frågade om finansministern vill vidta åtgärder i syfte att få till stånd en mera generös tillämpning av avdragsreglerna. Mot bakgrunden av vad jag här anfört tror jag att detta skulle vara på sin plats både ur den enskildes och samhällets synpunkt. Jag medger dock att detta är svåra frågor. Jag ber att här få ta ett exempel och i samband med det ställa en fråga till finansministern. Vi tänker oss två personer som arbetar för en firma här i staden. Den ene bor och är mantalskriven i Stockholm, Den andre är man talsskriven i Värmland men hyr ett rum här. Arbetsplatsen ligger några mil utanför Stockholm. Då får båda traktamenten, vilka skall täcka omkostnaderna. Den som bor i Stockholm får utan vidare göra avdrag för traktamentena enligt den tillämpade schablonmetoden. Men om den som är skriven i Värmland vill göra avdrag för hemresorna från Stockholm, måste han också redovisa de totala merkostnaderna för att få göra avdrag.

Finansministern måste givetvis skaffa pengar för att klara rikets finanser. Jag har full förståelse för det. Men om man ser saken i stort, tror jag att mera generösa regler skulle främja samhällsekonomin i dess helhet. Detta är en rättvisefråga, och den bör följas med uppmärksamhet.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

Nu säger finansministern att det ligger i sakens natur att en skälighetsprövning måste göras, och han omtalar att en del taxeringsintendenter utfärdat anvisningar på detta område. Det är riktigt att så sker, och därigenom blir också tillämpningen mycket olika inom olika län. Regeringsrätten har genom vissa utslag i taxeringsmål fastslagit att dessa resor än en form av fördyrade levnads: kostnader. Varför kan man då inte tilllämpa enhetliga regler i hela landet? Det har meddelats mig att riksskattenämnden inte har utgivit anvisningar i denna fråga och ej heller avser att göra det, då den anses vara av liten omfattning och innefatta en typisk skälighetsprövning. Men vad finansministern här avser är väl den handledning för arbetet i taxeringsnämnderna som har delats ut. Jag anser att riksskattenämnden skulle utarbeta dessa regler och inte taxeringsintendenterna separat. Men reglerna kan naturligtvis utarbetas i samråd med taxeringsintendenterna. Personligen anser jag att denna fråga är mycket viktig. Den berör många arbetare, och då jag själv är norrlänning kan jag nämna att det framför allt gäller arbetare i Norrland. Har man extra utlägg, bör man naturligtvis få avdrag för dessa resor. Arbetsproblemen är tillräckliga för dessa människor. Vi har även andra problem ute i glesbygderna; före denna fråga har diskuterats ett problem som gällde trafiken. Jag har också i min interpellation påpekat att allteftersom omstruktureringen i vårt näringsliv accelererar och arbetskraftens ökande rörlighet medför att gifta arbetstagare har sin arbetsplats och därmed, åtminstone under begränsad tid, också sin bostad på annan ort än där familjen är bosatt, torde 33 § kommunalskattelagen komma att få allt större tillämpning. Detta går således stick i stäv mot vad riksskattenämnden säger. Finansministern anför vidare i svaret: »Det ligger i riksskattenämndens allmänna uppgifter att följa utvecklingen och vid behov ge anvisningar. Nämnden har redan gjort vissa vägledande uttalanden i denna fråga och kommer givetvis att fortsätta därmed om det visar sig nödvändigt för att få en enhetlig tillämpning i enlighet med lagstiftningens syfte.» Det är, som jag också sagt tidigare, en helt annan upplysning än den jag erhållit. Jag hoppas att det förhåller sig på det viset och att nödvändiga åtgärder snarast kommer att vidtagas.

Denna skiftande tillämpning av lagen i olika län måste ge upphov till irritation hos de arbetstagare som berörs. Den som varit verksam på en arbetsplats vet att arbetarna diskuterar dessa frågor och jämför vad de fått i avdrag. En del blir naturligtvis missnöjda, då de anser att de inte erhållit skäligt avdrag, och som regel skyller man på taxeringsnämnden. Jag hoppas att något snarast görs åt frågan, så att irritationsmomenten kan elimineras. Finansministerns svar tar jag som ett halvt löfte om att så kommer att bli fallet. Herr talman! Med detta ber jag att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Finansministern säger i sitt svar till de båda interpellanterna att »taxeringsintendenterna i flertalet län har utfärdat vissa anvisningar på detta område». Jag vill för min del beklaga att inte detta gjorts i alla län. Det finns tydligen län där taxeringsnämnderna inte har något att rätta sig efter. Jag vill instämma i vad herr Wikner sade om att det är riksskattenämnden och inte taxeringsintendenterna som bör utarbeta anvisningarna.

Det är väl orimligt att begära att den som arbetar 40 mil hemifrån skall resa hem bara en gång i månaden. Skulle finansministern undersöka hur ofta riksdagsmännen reser hem tror jag att det skulle visa sig vara betydligt oftare. Herr Jonasson påtalade — vilket jag vill instämma i — att löntagarna — särskilt byggnadsarbetarna — ofta finner sig olika behandlade i skattehänseende. Jag vill ta ett exempel. I en artikel 1 tidningen Byggnadsarbetaren, nr 11 1967, under rubriken »Pendeltrafiken» har påtalats ett missförhållande som har anknytning till den i interpellationen upptagna frågan. I artikeln sägs att byggnadsarbetare, som har sin hemort i Dalarna men bor och arbetar i Stockholm under veckorna, d. v. s. reser hem på fredagskvällarna och tillbaka till Stockholm på söndagskvällarna, inte får begärt skatteavdrag för resor till och från hemorten. För att de skall få avdrag krävs att vederbörande har anmält sig till Stockholms stads bostadsförmedling. I denna bostadskö får de inte stå utan att vara skrivna i Stockholms stad. Det krävs alltså att dessa arbetare dokumenterar sin avsikt att flytta till Stockholm för att få reseavdrag. En sådan politik orsakar bl.a. onödigt minskat skatteunderlag i glesbygderna, onödig inflyttning till storstaden och onödig ökning av bostadsbristen i Stockholm. Myndigheterna skall väl inte på detta sätt konstruera problem både för samhället och för den enskilde. Jag hoppas verkligen att finansministern vidtar nödvändiga åtgärder för att sådana orimligheter som det anförda exemplet ger bevis på inte vidare skall förekomma. Jag anser det vidare självklart att samma regler bör gälla över hela landet.

Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till finansministern för hans löfte att genom riksskattenämnden följa denna fråga. Jag tror att detta är nödvändigt, om man skall få fram mera enhetliga bestämmelser. Jag hade emellertid också tänkt ta upp ett par andra saker. Frågan om familjerna vill eller kan flytta med bör ej utgöra anledning att vägra avdrag, och på denna punkt tycker jag att man borde vara något mera generös med skatteavdragen, eftersom bristen på bostäder är så stor på vissa orter; man vill ju inte heller i onödan belasta vår samhällsekonomi. Jag tror att finansministern missförstod vad jag sade om traktamenten. De båda personer som jag nämnde har traktamentsersättning från en firma och arbetar utanför Stockholm. För resor från Stockholm till sitt hem i Värmland ett par gånger i månaden får den ene vidkännas en utgift som han borde få avdrag för. Sådan utgift har ej den andre. Det var denna fråga som jag gärna ville höra finansministerns uppfattning om. Finansministern tog sedan upp frågan huruvida man skall gå in för definitiv källskatt och sade att vi i avvaktan på beslut härom inte bör göra alltför omfattande lagändringar som försvårar införande av definitiv källskatt. Jag skall inte fälla någon dom över förslaget om definitiv källskatt förrän jag har sett det, men jag vill absolut inte hetsa finansministern till att lägga fram förslag om något som jag tror blir betydligt sämre än vad vi nu har.

Herr talman! Finansministern sade att flertalet län har meddelat anvisningar men att man bör ha hela fältet täckt. Vidare sade han att han kommer att höra med riksskattenämnden om generella regler kan tillämpas över hela landet. Detta tar jag till intäkt för att frågan kommer att följas upp, och därmed anser jag att båda interpellanterna kan vara nöjda. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Redan från början vill jag göra klart för finansministern att avsikten med min interpellation inte var att framföra någon kritik. På samma sätt som riksdagsmännen frågar statsrådet om alla tänkbara ting får emellertid också riksdagsmännen, när de kommer ut i landet, svara på frågor. Ofta har man sagt till mig: Ja, nog rationaliserar ni här i landsorten, men vad gör man i statsförvaltningen?» Det är den enkla anledningen till att jag har framställt denna interpellation. Jag har alltså inte velat komma åt vare sig regeringen, tjänstemännen eller förvaltningen. Jag har emellertid några synpunkter på rationaliseringsverksamheten, och jag hoppas att ingen — inte ens finansministern — tar illa upp om jag redogör för dem. Statens verksamhet är inte företagsekonomiskt lönsam, och det är inte heller dess egentliga syfte. Den är inte vinstmaximerande och inte föremål för någon konkurrens utifrån. Självfallet är det angeläget att denna verksamhet ändå fullgöres till lägsta möjliga kostnad men så att största möjliga utbyte av gjorda insatser nås. Kravet på statsförvaltningens effektivitet har ökat; det har vi hört både i dag och alla andra dagar. Dels har den fått en mycket stor omfattning med många människor anställda, dels kräver det ekonomiska läget att befintliga resurser utnyttjas på bästa sätt. Rationaliseringssträvandena är av vikt på alla områden, inte minst på kontorsområdet. I olika tidningar har det förekommit en mängd skriverier på temat: Bland arbetarna, särskilt låglönearbetarna, kan ni rationalisera, men vad gör ni med tjänstemännen på kontoren? Kanske är detta: resonemang i något enda fall befogat, men det är inte min mening att diskutera det. Ett par tre dagar efter det att jag hade framställt min interpellation fick jag en stor dossier handlingar, som jag har försökt ta del av. Dessa skrifter visar bl.a. att år 1950 antalet tjänstemän 1660 000 — alltså praktiskt taget lika många. Denna utveckling har naturligtvis flera orsaker, men den innebär också att kontorssidan måste ägnas större uppmärksamhet både inom näringslivet och inom statsförvaltningen. Jag är medveten om — finansministern har understrukit samma sak i sitt svar — att de statliga rationaliseringsorganen, främst statskontoret, har uträttat ett förtjänstfullt arbete.

Jag vill framhålla angelägenheten av att statskontorets förslag blir föremål för beslut och eventuell modifiering där så kan vara nödvändigt. Det räcker inte med att statskontoret lägger fram goda förslag; de måste också accepteras och genomföras i praktiken. För Övrigt är rationaliseringsoch besparingsfrågorna inte bara en angelägenhet för vissa organ; de måste ständigt beaktas, och vi vet att man försöker göra det. På samma sätt är rationaliseringen inte bara en uppgift för de tjänstemän som har som arbete att uppmärksamma rationaliseringsmöjligheter, utan — det är vad jag egentligen ville säga med mitt lilla inlägg — alla måste engageras i denna verksamhet. Jag är inte på något sätt ute för att kritisera tjänstemännen; fastmer vill jag genom min interpellation framhålla betydelsen av att ett bättre samarbete kommer till stånd och att alla uppslag till förbättringar tillvaratages. Rationalisering bör ske genom användning av tidsenliga metoder och maskiner. Finansministern talade om detta i sitt interpellationssvar och jag tror att vad som är möjligt att göra i detta avseende också kommer att göras. För att klara detta behövs en utvidgning av försöksverksamheten, d. v. s. den verksamhet som består i att inkomma med förslag. Konkreta förslag till rationalisering och besparing är värdefulla, då de fäster personalens uppmärksamhet på dessa frågor. Jag har erfarenhet av hur viktigt detta team-arbete är. Det finns företagsnämnder, men de är inte överallt vad de borde och skulle kunna vara. Det är naturligtvis inte möjligt att få dessa att fungera i alla avseenden. Jag skulle kunna anföra ett par exempel på detta men jag avstår, eftersom tiden är långt framskriden — trots att vi bara har interpellationsdebatt i dag — och många interpellationer kvarstår. I början av 1960-talet kom från personalen vid en enda institution under ett år 26 och under ett annat år 62 förslag. Militärförvaltningen och de statliga verken är här undantagna. Det skulle kunna göras en hel del på vad jag vill kalla vardagsrationaliseringens område. Om man kunde stimulera denna verksamhet :7zore det väl använda pengar. Det gäller att så mycket som möjligt få bort känslan av distans mellan företagsledning och anställda. Om det kommer ett bra förslag från en arbetare eller en underordnad tjänsteman, är det inte säkert att chefen tar upp det till behandling. Kanske kommer förslaget i stället från honom själv om något år. Jag vet att sådant kan förekomma. Detta kan finansministern naturligtvis inte reda ut i ett enda tag och det menar jag inte heller, men jag ville nämna att sådant kan förekomma och att det naturligtvis inte är riktigt. Genom att vara lyhörd för detta slag av rationaliseringsförslag skulle många förbättringar kunna genomföras. Detta gäller även kontorsrationalisering. Jag läste i en tidning att ett kilo papper inte kostar mycket till en början, men när tjänstemännen vid ett kontor behandlat det, och särskilt om chefen också är med, blir kilopriset 3 000 kronor! Jag tror att man inom den statliga förvaltningen kan spara åtskilligt på detta område om man ägnar det en intensifierad uppmärksamhet. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för finansdepartementet för svaret, där han talar om att vi ganska snart kan emotse tillsättandet av den utredning som begärdes i november 1966. Jag skulle till detta svar bara vilja knyta några enkla reflexioner, som kanske i och för sig inte är så särskilt nya, men jag vill framföra dem på grund av bekymmer som jag har med mig hemifrån och från göteborgsregionen. Dessa bekymmer understryker vad som framhölls i motionen I: 314 av herr Sture Palm och i en likalydande motion i denna kammare av herr Lindahl m.fl. om de ekonomiska bekymmer som de expanderande kranskommunerna kring storstäderna har. Skatten i dessa kommuner är ofta ett par tre kronor högre än i Göteborg för vår del, och motsvarande gäller kranskommunerna kring Stockholm. Denna fråga var föremål för diskussion också 1964, såsom framgick av bankoutskottets utlåtande, nr 45/1966, då man talade om skatteförskottet till kommunerna, Det visade sig vid den översyn man då gjorde, att ungefär en fjärdedel av det som kommunerna i verkligheten skulle ha in inte kom kommunerna till del förrän längre fram. Det gällde alltså förskott. Det vore ju bra, om man kunde få ut pengarna om inte till hundra procent så i varje fall med en procentsats bra nära den, Framför allt för de kommuner som expanderar fort växer denna summa. Man får ju nya skattebetalare, vilket medför att det blir större summor som kommunerna får ligga ute med. Jag har erfarit att det finns en bestämmelse i fråga om statsbidragen till driftskostnader för det allmänna skolväsendet, enligt vilken förskott till allmänt driftbidrag kan utgå, om det är synnerliga skäl till det. Det vore mycket bra, om en liknande bestämmelse Jag vill bara göra ytterligare en allmän reflexion i detta sammanhang. Det som bankoutskottet var inne på gällde givetvis krediterna till kommunerna. De sammanhänger ju med om man kan få pengar genom skatten eller om man kan få ett förskott ifrån staten och här gäller det följdinvesteringarna. Enligt beräkningar motsvarar dessa ungefär 20 000 kronor per lägenhet. Det har visat sig, att det är ganska lätt att öka bostadsbyggandet i expanderande kommuner. Vi har i varje fall i våra trakter — det gäller Kungälv — inte någon större svårighet att få fram ett bostadsbyggande i den utsträckning våra resurser medger, naturligtvis inte så många bostäder som skulle behövas med hänsyn till den stora bostadskö vi ju har, Vi behöver flera bostäder, men vi får i varje fall bygga bostäder så långt vår ekonomi medger det. Nu kan man få fram pengar till bostadsbyggandet. Det har blivit bättre under det senaste året i detta avseende — frågan har ju diskuterats mycket. Men i fråga om följdinvesteringarna uppkommer problem. Då dessa är 20 000 per lägenhet är det inte små summor som kommunen måste stå för. Framför allt gäller det skolväsendet, där kommunerna är särskilt hårt ansträngda, men det gäller också andra saker.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

Herr talman! Jag kan till alla delar instämma i de av herr Svensson i Kungälv framförda synpunkterna. En röst från Storstockholm bör enligt min mening inte saknas i denna interpellationsdebatt och det är därför jag begärt ordet. Interpellanten herr Svensson har för övrigt åberopat den motion som socialdemokratiska riksdagsmän från de tre storstadsregionerna framlade vid 1966 års riksdag. Motionen ledde till att riksdagen begärde en utredning om de frågor som sammanhänger med finansieringen av de expanderande kommunernas investeringsbehov. Det var höstriksdagen 1966, som begärde denna utredning. Kommunalmän med stor erfarenhet har den uppfattningen att krediterna till bostadsbyggandet i år flyter mycket bättre än exempelvis 1965 och 1966. Denna uppfattning vill jag gärna delge finansministern, eftersom vi tidigare i så många olika sammanhang har klagat och även delgivit finansministern dessa våra bekymmer. Med bostadsbyggandet är, varom finansministern dagligen blir påmind, de kommunala investeringarna nära förbundna. Jag skall därför med instämmande be att få åberopa Storstockholms planeringsnämnd, som den 27 februari i år i en skrivelse till bostadsnämnden i Stockholms stad och län framhöll följande: »Kapitalmarknaden har under senare år inte fungerat på ett sådant sätt att samhällsbyggandet kunnat «fullföljas planenligt. I fråga om de kommunala investeringarna råder stora eftersläpningar. De har inte kunnat hålla takt med bostadsbyggandet. Följden har blivit en rad ofullständiga samhällen, som inte kan fungera tillfredsställande med avseende på kollektiva anordningar av skilda slag.

Det vore mot denna bakgrund bra om dessa förvisso besvärliga problem för de expanderande kommunerna så fort som möjligt bleve föremål för den av riksdagen begärda utredningen. Att den blir omfattande och att den kommer att ta tid talar för att den bör starta så snart som möjligt.
Herr talman! Herr Lindahl sade att det i detta sammanhang inte borde saknas någon röst från Storstockholm, och jag tror att det också finns anledning att från Göteborgs horisont instämma i vad herr Lindahl sade. Den utredning som begärts av riksdagen bör skyndsammast komma till stånd. Jag observerade också att herr Lindahl i slutet av sitt anförande inte bara åberopade Stockholm utan även det samlade behov som finns i de expanderande kommunerna.

Herr talman!

Det cirkulär som det är fråga om behandlar ingående hur frågor angående anställningsvillkor m.m. för partiellt arbetsföra skall handläggas. Cirkulärets främsta syfte är att sprida kännedom bland berörda myndigheter och enskilda arbetstagare om statsmakternas positiva syn på dessa frågor och om vilka riktlinjer för verksamheten på detta viktiga område som bör följas. Den situation som herr Nordgren beskriver berör en ganska allmän problemställning, och han framhåller själv att den i flera fall gäller personer som vid anställandet ansetts fullt arbetsföra men senare av olika skäl måst betraktas som partiellt arbetsföra. Tillfälliga sjukdomsfall kan drabba vem som helst. De kan vålla arbetsgivaren svårigheter, som ökar i den mån sjukdomsfallen upprepas och i den mån annan arbetskraft som kan ta över arbetsuppgifterna inte finns. När det gäller att bedöma vad som kan göras för att få en bättre ordning till stånd får vi alltså hålla i minnet att myndigheter kan få svårigheter på grund av sjukfrånvaro inte bara beträffande personer som vid anställningen ansetts som partiellt arbetsföra utan också i fråga om dem som då varit fullt friska och kanske i genomsnitt lika mycket beträffande de senare.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

Herr talman! Det finns ingen anledning för mig att här ta upp någon diskussion med herr Nordgren. Vi är säkert överens i stort. I varje fall är vi överens om att det är ett betydelsefullt problem hur man skall kunna sysselsätta även den arbetskraft det här gäller i vettiga och för individerna själva angelägna anställningar. Men det är ändå ett par saker jag vill säga något om. Herr Nordgren uppfattade tydligen mina ord så, att jag ansåg att vi skulle ompröva vissa anslag. Det har jag emellertid inte uttalat mig direkt om. Jag pekade bara helt allmänt på att det kan vara en anslags fråga, som inte bara avser de partiellt arbetsföra utan som har en vidare syftning och kan gälla alla anställda. Anslagsvägen kan vi nog inte komma fram till någon helt tillfredsställande lösning på de partiellt arbetsföras problem. Där måste vi nog söka oss fram på andra vägar. Herr Nordgren sade vidare att man väl kan ändra på det cirkulär det här gäller. Ja, visst kan vi göra det. Vi kanske kan ändra det flera gånger. Men här är det fråga om någonting som har vuxit fram så småningom, och vi får så att säga känna oss för vart vi kan komma. Om det visar sig angeläget att cirkuläret får en annan utformning, är jag givetvis beredd att medverka till det. Sedan tog herr Nordgren upp tre fall av respektive diabetes, mentalsjukdom och ledgångsreumatism som exempel, men det är ju sjukdomar som kan drabba vem som helst, inte bara partiellt arbetsföra. Det är ett allmängiltigt problem. De nämnda sjukdomarna kan drabba även den som är fullt frisk vid anställningen och har varit det under lång tid. Det är ingenting som gäller bara för gruppen partiellt arbetsföra. Herr Nordgren tog i slutet av sitt anförande upp en fråga som jag ställer mig ytterligt tveksam till, nämligen huruvida vi inte skulle kunna föra över dessa personer på övergångsstat. Den frågan är alltför stor för att jag här skulle kunna lämna ett direkt svar på den, men jag hyser principiella betänkligheter och även betänkligheter av psykologisk art, med hänsyn till att denna grupp därigenom kan komma i en särställning och själv kanske betraktar åtgärden som någon form av diskriminering. På civildepartementet är vi dock öppna för alla goda uppslag och skall därför se närmare även på den frågan.

Herr talman! Herr Svanberg har frågat mig om Kungl. Maj:t avser att på basis av bl.a. utredningen Statens skogar och skogsindustrier förelägga riksdagen förslag rörande den framtida organisationen av statens skogsförvaltande och skogsindustriella verksamhet och när i så fall en proposition i frågan väntas. Som herr Svanberg erinrat om i interpellationen avgav statens skogsföretagsutredning sitt betänkande år 1964. Förslaget har därefter remissbehandlats och varit föremål för en preliminär beredning inom finansdepartementet. Vad som hittills framkommit visar att utredningsförslaget inte utan väsentlig överarbetning kan läggas till grund för ett ställningstagande i frågan. Remissorganens uppfattning har gått starkt isär. Förutsättningarna har också förändrats i flera avseenden sedan förslaget avgavs. Jag tänker därvid bl.a. på domänvwverkets och ASSI:s ekonomiska utveckling och den ändrade jordförvärvslagstiftningen. ASSI:s rörelse har, som herr Svanberg konstaterat, under senare år utvecklats positivt. Domänverket befinner sig i ett skede av kraftig rationalisering. En sådan är nödvändig för att möta de i förhållande till virkespriserna stigande kostnaderna, som medfört en försvagning av driftsresultatet under senare år. I princip delar jag interpellantens uppfattning om behovet av en nära samordning mellan statens skogsförvaltande och skogsindustriella verksamhet. Denna samordning bör gå längre än nuvarande långtidsavtal om råvaruförsörjningen. När slutlig ställning i fråga om en organisatorisk samordning av de berörda företagen kan tas och vilka former som man därvid bör välja kan jag inte nu uttala mig om. Frågan kommer att bearbetas vidare av en särskild arbetsgrupp inom berörda departement.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för svaret på min interpellation. Behovet av en bättre samordning mellan olika statliga företag ter sig för varje dag mer angeläget. Alldeles speciellt gäller detta företag som ligger varandra mycket nära, t.ex. ASSI och domänverket, LKAB och NJA. Det är nödvändigt med en samordning om de skall kunna tävla på lika villkor med andra företag. Jag föreställer mig att det på den privata sidan skulle vara alldeles otänkbart att ha skilda bolag och skilda förvaltningar för råvaran och förädlingsindustrin. Jag kan i detta sammanhang inte underlåta att med några ord beröra bakgrunden till dagens situation när det gäller ASSI:s råvara. Vi vet alla att ASSI en gång i tiden tillkom för att ge utkomst och sysselsättning åt arbetslösa mänmiskor, framför allt i Norrbotten. Dessa människor hade blivit arbetslösa och hamnat i en hopplös situation på grund av att en stor del av skogsindustrin i Norrbotten hade gått över styr och lagts ned. Staten i form av ASSI fick då ta över de nedkörda industrierna och de arbetslösa människorna. Men råvaran, de stora skogsarealer som hade hört till dessa industrier tidigare, blev kvar i privat ägo. Man bör minnas att ASSI under hela sin tillvaro haft att köpa varje pinne av sitt råvarubehov, antingen från domänverket eller från enskilda skogsägare. Detta är något som man förr gärna ville glömma bort när man diskuterade ASSI:s föment dåliga driftsresultat. Under senare år har ju ASSI visat mycket bra driftsresultat, och detär synnerligen glädjande. Men enligt mitt sätt att se ger detta inte anledning till någon ändrad inställning till samordningsfrågorna. Jag har inte med min interpellation menat att man borde få en sammanläggning av ASSI och domänverket därför att ASSI skulle kunna visa ett bättre driftsresultat på bekostnad av domänverkets inkomster; jag tror att det är en riktig och rationell åtgärd ur bägge företagens synpunkt. För samhället måste ändå ett rationellt utnyttjande av tillgångarna, en rationell drift, vara det viktiga, oavsett vem som äger dessa tillgångar. Man bör här få till stånd en sammankoppling mellan råvara och företag. Jag vill dessutom ifrågasätta om ett statligt ämbetsverk är den rätta förvaltningsoch organisationsformen när det gäller att avverka och sälja skogsråvara. Detta vill jag ha sagt med all respekt för domänverket. Ibland framhålls det från domänverket att vissa skogsområden, t.ex. i övre Norrland, visar mycket låg räntabilitet. Det bär sig egentligen inte att avverka dem, trots att allmänningar och liknande skogar i samma område visar ett skapligt resultat. Kan inte det bero på att själva organisationsoch förvaltningsformen inte är den allra bästa? För att det inte skall uppstå något missförstånd vill jag säga att jag med min interpellation inte speciellt har avsett förhållandena i Norrbotten. Jag tycker att det är rimligt att ASSI får möjlighet att konkurrera med andra skogsindustrier pä jämställd fot överallt där det finns förutsättningar för detta. Jag anser därför att denna interpellation kan gälla hela landet, även om ASSI just i Norrbotten har speciella möjligheter och speciella uppgifter. Den norrbottniska skogsindustrin kanske inte kan vidareutvecklas i någon avgörande omfattning vad gäller det kvantitativa utfallet, men när det gäller vidareförädling och produktutveckling finns synnerligen mycket att göra, och därför tror jag på stora utvecklingsmöjligheter också för den norrbottniska skogsindustrin. När resonemanget kommer in på en samordning mellan ASSI och domänverket är det alltid några som börjar tala om att en sådan skulle innebära att ASSI tog död på alla småsågarna i Norrlands inland. Jag tror att det är en mycket grov missuppfattning. Tvärtom torde en enhetlig förvaltning för statens skogar och statens skogsindustrier t.ex. i Norrbotten ge alla skogsindustrikategorier bättre förutsättningar genom att det kunde bli ett ökat samarbete med det privatägda skogsbruket. Bl. a. skulle man kanske kunna komma dithän att stora delar av de nu betydande transporterna av skogsråvaror ut ur länet till andra delar av landet kunde elimineras. I svaret på min interpellation framhåller statsrådet att remissvaren på utredningen Statens skogar och skogsindustrier har varit synnerligen motstridiga och att utredningen därför icke kan läggas till grund för en proposition. Jag noterar detta med beklagande, men finner att statsrådet i sitt svar kraftigt understryker behovet av en nära samordning mellan berörda företag. Han säger sig dela uppfattningen att en närmare samordning bör ske och att den bör gå längre än till nuvarande leveransavtal mellan ASSI och domänverket. Detta finner jag synnerligen glädjande och positivt. Hans meddelande om att en arbetsgrupp inom kanslihuset sysslar med att finna lämpliga samordningsfor mer är synnerligen värdefullt och tyder på ett starkt intresse för frågan hos statsrådet och regeringen. Samtidigt som jag än en gång tackar statsrådet för hans positiva och värdefulla svar vill jag uttala en förhoppning om att denna arbetsgrupp som skall sättas in här verkligen skall ge prov på både snabbhet och djärvhet i sitt arbete. Ett snabbt handlande, utan förutfattade meningar och utan tyngande traditionstänkande, är av avgörande betydelse för att den statliga företagsamheten inom såväl skogsbruket som skogsindustrin verkligen skall kunna bli effektiv och därmed ge ytterligare trygghet åt de anställda och bli till ökat gagn för folkhushållet.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har i en interpellation frågat om jag är beredd att, i avvaktan på resultatet av den pågående eldistributionsutredningen, medverka till att elföreningar och andra mindre företag, som bedriver en tillfredsställande eldistribution, oberoende av sin storlek antingen erhåller områdeskoncession under en tid av minst fem år eller en förnyelse av hittillsvarande linjekoncession under minst samma tid. Många mindre eldistributionsföretag sköts på ett tillfredsställande sätt. På grund av kostnadsutvecklingen och de ökade kraven på distributörerna blir det emellertid allt svårare för dessa företag att fullgöra sina uppgifter. Det blir därför ofta nödvändigt att de går upp i större, rationellare enheter. Såsom ett led i strävandena att främja denna strukturomvandling på eldistributionssidan utnyttjas bland annat koncessionsgivningen, Möjligheten att samordna verksamheten till bärkraftiga enheter skulle säkerligen minska, om företagen efter koncessionstidens utgång skulle kunna påräkna förlängda koncessioner med fem år. Strukturrationaliseringen skulle därigenom fördröjas. I detta sammanhang får jag nämna, att eldistributionsutredningen enligt sitt utredningsuppdrag har att beakta bland annat att bestämmelserna om områdeskoncession i sin nuvarande utformning ger kommerskollegium begränsade möjligheter att verka för önskvärda sammanslagningar av företag eller distributionsområden. Jag är emellertid medveten om att det finns en viss risk för att de korta koncessionstiderna kan medföra besvärligheter för distributionsföretagen att planera sina investeringar med hänsyn bland annat till svårigheten att bedöma möjligheten att få tillbaka nedlagda kostnader vid en överlåtelse. Jag får i detta sammanhang erinra om att det saknas bestämmelser om ersättning vid övertagande av elektriska distributionsanläggningar. Det ankommer på parterna att i förekommande fall förhandla om villkoren för överlåtelse. För den händelse att distributionsföretag av någon anledning motsätter sig överlåtelse av anläggningarna kan frågan om förlängd koncession komma att prövas på nytt. Såvitt jag erfarit har hittills inte något distributionsföretag vägrats förlängda koncessioner för att få erforderligt rådrum för exempelvis överlåtelse av distributionsanläggningarna, De korta koncessionstiderna torde således inte böra medföra att distributionsföretagen minskar sina investeringar i anläggningarna eller eftersätter underhållet. Som framgår av vad jag nu har sagt är jag inte beredd att medverka till de av interpellanten åsyftade åtgärderna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för svaret på min interpellation. Jag är inte helt tillfredsställd med svaret, ty den här frågan rymmer aspekter som jag anser att statsrådet inte har tillräckligt beaktat.

Det finns många exempel på välskötta eldistributionsföreningar — jag vill understryka att frågan gäller endast välskötta eldistributionsföreningar — som med god ekonomi har gjort betydande kapitalinvesteringar i sitt elnät för att tillhandagå abonnenterna med en god elförsäljning — oftast till lägre taxor. En vacker dag befinner de sig i det läget att de inte kan erhålla förlängd områdeskoncession. Det gäller då att inom en tidrymd av några månader eller högst ett år finna en köpare som är villig att lösa in anläggningen. Den rimliga utgångspunkten för säljaren är väl att få betalt åtminstone för anläggningens tekniska värde. Den som är intresserad av att köpa — i regel är det ett storföretag — har klart för sig att säljaren fått endast en kort nådatid och kan därför betala praktiskt taget vilket underpris som helst, något som det också finns flera exempel på. Visserligen framhåller statsrådet i sitt svar, att inga föreningar har fått avslag såvitt angår linjekoncessioner, men det har då så gott som undantagslöst varit fråga om förlängningar under synnerligen kort tid. Åtminstone elföreningarna har samtidigt fått besked om att de enligt kommerskollegii mening inte uppfyller kravet att utgöra en lämplig enhet. Kommerskollegium säger därför tydligt ifrån, att föreningar inte kan påräkna att erhålla områdeskoncession. Så gott som samtliga föreningar, vilkas koncessioner gått ut eller upphör att gälla inom den närmaste tiden, har därför i realiteten endast fått ett halvt eller ett helt år på sig. Det säger sig självt att föreningarna därigenom har haft ett utomordentligt dåligt förhandlingsläge, när de tvingas att underhandla med statliga, kommunala och enskilda storföretag om övertagande av deras anläggningar. Oftast kan endast en köpare komma i fråga. Förhandlingsläget försvåras ytterligare genom att det, såsom statsrådet framhåller i sitt svar, fortfarande saknas fasta regler för överlåtelse av linjenät från äldre till ny koncessionsinnehavare. Det tycks också vara en utomordentligt svår sak att åstadkomma sådana regler, eftersom Svenska elverksföreningen efter sex års utredningar ännu inte lyckats lösa problemet. Man frågar sig i detta sammanhang varför kommerskollegium har frångått sin tidigare inställning, enligt vilken den nye koncessionsinnehavaren ålades att inlösa anläggningar, vilka tillhört äldre koncessionsinnehavare, efter en teknisk värdering. Även om det kan diskuteras huruvida tekniskt värde skall vara utslagsgivande, lär man nog få acceptera att det är detta värde som bör ligga till grund för förhandlingar om ett övertagande när den ena parten är i ett tvångsläge. Utsikterna att genom fortsatta utredningar komma fram till andra rättvisare regler torde enligt min mening kunna bedömas som mycket små. Därför frågar man sig varför kommerskollegium inte tillämpar de regler som redan finns i fråga om värderingen till dess antingen att utredningens resultat är klart eller några nyare regler har tillkommit. Det finns därför skäl att önska den pågående eldistributionsutredningen all framgång om den inom den närmaste tiden skall lyckas lösa en fråga, som i många år varit föremål för diskussioner inom Elverksföreningen, som måste anses besitta en viss sakkunskap på detta område. Under tiden som dessa utredningar pågår måste det anses föga rationellt att många hittills otvivelaktigt välskötta eldistributionsföreningar icke skall kunna planlägga sin verksamhet annat än för ett eller annat år i sänder. Var inom näringslivet kan man träffa på ett motsvarande förhållande och hur skall man tro att det finns investeringsvilja och investeringsmöjligheter att under så osäkra förhållanden göra förbättringar i företaget? Som statsrådet själv framhållit finns många mindre = eldistributionsföretag som skötts och sköts på ett tillfredsställande sätt. Ofta är det emellertid just dessa företag, företrädesvis elföreningar, som till synes konsekvent vägras områdeskoncessioner. De ökade kraven på distributörerna kan dessa företag tillfredsställa minst lika bra som storföretagen, många gånger i varje fall, ibland till och med bättre, vilket det finns flera exempel på. Inte minst visade sig detta vid fjolårets och innevarande års snöskador på linjerna. Det var ofta de företagen som först blev klara med sina linjer och snabbast var beredda att återuppta eldistributionen. Det kan inte påstås — i varje fall inte för landsbygdens del — att man har erhållit rationellare enheter genom att göra företagen större, där vi har haft och har välskötta distributionsföretag. Stora företag betyder minskad lokal service med långa avstånd till den hjälp som man måste erhålla bland annat vid strömavbrott. De största svårigheterna på grund av kostnadsutvecklingen torde också särskilt drabba stora företag. Det säger sig självt att mindre företag som sköts av lokala krafter inte har känning av kostnadsutvecklingen på samma sätt som stora företag. Det är också anledningen till bildandet av = eldistributionsför eningar på landsbygden, vilket särskilt statens eget företag, vattenfallsverket, har medverkat till genom att lämna teknisk och administrativ hjälp vid företagens utbyggnad. Vattenfallsverket har för övrigt förklarat att man alltjämt är beredd att lämna elföreningarna sådan hjälp. Det finns inget som helst fog för antagandet att de mindre företagen skulle fördröja en samordning av verksamheten, om en sådan samordning kan påvisas gagna elkonsumenterna. Men vad dessa föreningar begär är att samordningen skall genomföras utan press från storföretagen med hänvisning till de kortfristiga koncessionerna. Nuvarande förhållanden kan inte främja den rationalisering av landsbygdens distribution som statsmakterna syftar till. De mindre företagen behöver rådrum, vilket statsrådet också understryker i sitt svar, för att förhandlingarna inte skall förorsaka praktiska svårigheter eller olägenheter. Ett sådant rådrum bör inte understiga fem år för att företagen skall få möjligheter både att förhandla och att eventuellt fullfölja vissa investeringar. Det är beklagligt att statsrådet inte vill medverka till en lugn och sansad utveckling på detta område, som har stor betydelse även för landsbygdens näringsliv. Jag skulle, herr talman, till sist ändå vilja fråga statsrådet Wickman, om statsrådet närmare ville precisera vad som i interpellationssvaret menas med »erforderligt rådrum» när det gäller förlängd områdeskoncession för att ernå ett acceptabelt förhandlingsresultat. Är det här fråga om månader, ett år eller flera år? Jag ber att få tacka för svaret.

Herr talman! Jag råkade uppmärksamma herr statsrådets svar i dag, och det är särskilt två meningar i svaret som har föranlett mig att begära ordet.

Här står alltså uppgift mot uppgift. Jag skall naturligtvis undersöka huruvida jag är felaktigt underrättad, men jag anhåller att också statsrådet Wickman ville undersöka hur det egentligen förhåller sig. I vissa av dessa fall har vattenfallsverket redan inlagt koncessionsansökan utan att reella förhandlingar i egentlig mening har upptagits. I ett fall har inget bud alls lämnats av verket. I sammanhanget har heller inga resonemang om priser förts. Under sådana förhållanden måste man väl säga att inga förhandlingar har förekommit. Är det verkligen så, herr statsråd, att inga distributionsföretag som har ingett ansökningar för att få rådrum har fått sina ansökningar avslagna? Det skulle vara intressant att veta om det verkligen förhåller sig på det sättet. I november i fjol uppvaktades statsrådet Lange i denna fråga och enligt vad jag tidigare fått höra från detta tillfälle — och det har upprepats i dag — skulle statsrådet ha uttalat att ingen behövde känna sig hotad utan alla bör få rådrum för att hinna förhandla om de lösningar och de villkor som skall gälla. Faktum är emellertid att Vattenfalls uppträdande har uppfattats såsom ett hot av många av de berörda små företagen. Man kan då fråga sig hur Vattenfall uppträder i sådana här sammanhang. Jag är inte själv engagerad i förhandlingar av detta slag, men jag har från en källa som jag hyser förtroende för erhållit uppgifter om att Vattenfall till enskilda smärre företag, som befinner sig i förhandlingssituation, ger beskedet att de inte kommer att få koncession. Om nu sådana uttalanden har fällts vill jag gärna ställa frågan till statsrådet, om Vattenfall är bemyndigat att göra sådana uttalanden. Jag vill ta upp också en annan principfråga. Enligt vad som upplysts mig är det Vattenfall självt som värderar anläggningar vilka sedan skall överlåtas till Vattenfall och om vilka förhandlingar skall ske, Är det riktigt att den ena parten skall göra sådana värderingar när det finns tillgång till opartiska organ, som kan företa värderingarna? När liknande uppgörelser i andra fall skall komma till stånd brukar antingen köpare och säljare värdera var för sig eller ett opartiskt organ få göra värderingen. Enligt uppgift har Vattenfalls värdering i ett fall uppgått till 1,3 miljon kronor medan dess bud var på 550 000 kronor. Bland de små eldistributionsföretagen talar man i detta sammanhang om »skambud», Jag vill inte själv stå för denna beskrivning, men jag vill nämna det i referatform såsom ett exempel på hur man på det hållet uppfattar situationen, Enligt min mening skall dock inte den ena parten i en förhandling, som i detta fall, betraktas som en objektiv värderare i sammanhanget. I Västerbotten pågår nu förhandlingar om att sammanslå flera mindre företag till ett större enligt de intentioner som statsrådet uttrycker svaret. Också en större tätort inom området skall ingå. Förhandlingarna störs emellertid uppenbart av det sätt som Vattenfall har uppträtt på, enligt vad jag fått refererat. Av de meningar som jag har citerat tycker jag mig läsa ut att statsrådet Wickman anser att parterna bör ges tillfälle till förhandlingar. Om så är fallet är det bra, och jag förutsätter då att statsrådet på något vis vill medverka till att dessa förhandlingar kan komma till stånd.

Statsrådet Wickmans interpellationssvar ger mig anledning till några frågor om vad som egentligen skall gälla i detta sammanhang. Är det statsrådet Langes svar att rådrum bör ges? Så har jag faktiskt uttolkat svaret tidigare, men statsrådet Wickman drar kanske i sista meningen ett streck över denna uttydning. Det skulle vara intressant att höra statsrådets mening på den punkten. En annan fråga av intresse är huruvida vattenfallsverket skall vara det enda alternativet när det gäller att bilda större företag. Bör inte, när förhandlingar mellan smärre företag pågår för att åstadkomma ett större, även andra alternativ prövas? Bör det inte ges tid för förhandlingar? Är det riktigt, att den ena parten skall utföra värderingar och den andra parten skall uppfatta dessa värderingar såsom mer eller mindre diktat? Det är möjligt — jag hoppas det är så — att föreningarna har uppfattat detta fel. Det skulle vara intressant att höra statsrådets mening även på denna punkt och, som sagt, också huruvida rådrum över huvud taget kan ges dessa företag.
Herr talman! Man kan ställa frågor på olika sätt, och ibland ställer man frågorna på ett sådant sätt att man naturligtvis vet vilket svar som är att vänta. Herr Eriksson i Bäckmora vill att jag skall precisera begreppet »erforderligt rådrum» och detta i form av en viss tid i månader eller år. Det är självklart att en sådan precisering inte kan göras, ty i begreppet »erforderligt rådrum» ligger och måste ligga en prövning av vad som är erforderligt i det speciella fallet. Man kan inte ge en generell regel för detta. Det är mycket svårt både för herr Eriksson i Bäckmora, för herr Nilsson i Tvärålund och för mig att exakt avgöra hur dessa saker ligger till i praxis. Det är alldeles omöjligt för mig att här diskutera vissa fall, som herr Nilsson åberopar, eftersom jag inte känner till just dem. Står uppgift mot uppgift, så får vi i dagens debatt nöja oss med det. Jag vill emellertid gärna försäkra herr Eriksson i Bäckmora och herr Nilsson i Tvärålund att jag är beredd att pröva frågan och inhämta ytterligare uplysningar från dem det vederbör om hur praxis tillämpas. När jag sade i mitt svar att jag inte var beredd att vidta de åtgärder som interpellanten hade krävt , stod det inte alls i motsättning till vad jag för övrigt anförde i interpellationen. Om någon vill tolka mitt svar på det sättet, har han råkat ut för en avsiktlig eller oavsiktlig feltolkning. Ty vad interpellanten begärde var ju att man generellt skulle förlänga koncessionstiderna för dessa företag. Det tror jag vore en oklok åtgärd. Jag är helt övertygad om att den skulle leda till att den nödvändiga rationalisering som vi står inför på eldistributionsområdet skulle fördröjas. Detta betyder inte att de regler som kommerskollegium följer när det gäller koncessionstiden skulle vara så oerhört strikta och svåra att anpassa till förhållandena i de särskilda fallen som de föregående talarna kanske gav kammarens ledamöter intryck av. Det händer nämligen faktiskt att områdeskoncessioner också i dag beviljas föreningar.

Vi bör avstå från att föra diskussionen på grundval av okontrollerbara uppgifter om vad som kan ha skett i de olika enskilda fallen. Jag vill trots detta komma med det självklara påpekandet att Vattenfall inte är bemyndigat att uttala sig om beslut som kommerskollegium kommer att fatta. Vad som kan ha hänt i detta fall gissar jag är — det är naturligtvis en gissning — att Vattenfall med kännedom om praxis kan ha sagt att sannolikheten för en fortsatt koncession var liten. Men det är ju i så fall någonting annat. Vad sedan gäller värderingen av anläggningarna är det riktigt att det är Vattenfall som gör värderingarna, och det är en praktisk ordning, men det betyder ju inte att Vattenfalls värdering är bindande för uppgörelsen, utan det finns ju möjligheter att få den opartiska värdering, som herr Nilsson efterlyste, genom det skiljedomsförfarande som samtidigt finns inbyggt i systemet. Sedan vill jag, herr talman, bara allmänt deklarera, att målet för statsmakternas och de statliga myndigheternas agerande i denna fråga är att bevaka elkonsumenternas intressen, och göra det på ett sätt som ger konsumenterna i glesbygden ström till samma taxor som till konsumenterna i tätorterna. Just genom att man går in för större distributionsområden skapar man en möjlighet att fördela kostnaden mellan glesbygderna och den i och för sig ur distributionens synpunkt gynnsammare belägna tätorten. De ekonomiska vins ter som distributionsföretagen kan göra i tätorterna kommer genom att områdena blir större också glesbygden till del.

Att det kan se ut så beror bara på att distributionsföreningarna ofta är små, men är de välskötta och på sikt bärkraftiga så får de koncession. Jag tycker därför, herr talman, att vi skall hålla i minnet att rationaliseringen är nödvändig — det tror jag att båda talarna håller med mig om — och att det inte minst är glesbygdens elkonsumenters intressen som de statliga myndigheterna här söker bevaka. Jag vet att det finns fler som säger — jag vet inte vilken vikt man skall tillmäta det, men jag förstår att det kan ligga någonting i det — att det naturligtvis också på det lokala planet finns motsättningar mellan de gamla distributionsföreningarnas andelsägare och konsumenterna. I valet mellan att gynna andelsägarnas intressen och elkonsumenternas intressen tycker jag det är riktigt att sätta elkonsumenternas intresse i främsta rummet.
Herr talman! Jag tror att man skall vara försiktig med att generalisera även i denna fråga. Jag skall belysa det genom ett exempel från mitt eget län. Just nu pågår inom umeåregionen en omläggning på så sätt, att en del abonnen ter skall överföras från vattenfallsverkets distributionsområde till en ny distributör. Det har därvid visat sig att de som tidigare haft vattenfallsverket såsom distributör av den elektriska energin nu vänder sig mot att en annan kraftdistributör i stället skall få leverera den elektriska energin. Varför gör man det? Jo, antagligen för att de har bedömt situationen på det sättet att vattenfallsverket givit dem en bättre service än vad de förmodar att det nya företaget kan ge. Jag vill bara nämna detta som ett exempel på att man skall vara försiktig i sina bedömningar och inte generalisera.
Herr talman! Jag fick ingen direkt precisering av statsrådet Wickman om vad han avsåg med »nödigt rådrum».

Statsrådet säger att om det är välskötta företag skall de få förlängd koncession. Jag tackar för ett sådant löfte, men det måste bli koncession på längre tid och att det gäller områdeskoncession. Visst kar koncession lämnats i många fall, men jag kommer tillbaka till det problem jag tog upp, nämligen att koncessionstiden därvid sätts alldeles för kort. Den kan vara ett halvt eller ett helt år, men på denna tid hinner inte en förhandling slutföras som beaktar säljarens ekonomiska önskemål. Det spekulerande företaget känner till förhållandet och avvaktar tills tiden gått ut och sedan sitter den säljande föreningen i ett lika svårt förhandlingsläge igen. Det är kanske bara mänskligt att storföretaget utnyttjar möjligheterna. Kunde man däremot utsträcka koncessionstiden till fem år skulle situationen bli en helt annan. Här är det som jag tidigare framhållit bara fråga om välskötta företag och med sådana menar jag företag som har en god ekonomi och en tillfredsställande eldistribution med tillräckligt låga taxor. I många fall kan det bevisas att dessa företag har lägre taxor än andra större kraftföretag och Vattenfall. Statsrådet framhöll ju också att det från abonnenternas synpunkt är väsentligt med lägsta möjliga taxor. Jag delar helt den synpunkten. Jag kan ge några exempel på eldistributionsföretag som vägrats koncession under omständigheter som gör detta svårförståeligt trots att de uppfyllt alla dessa krav. Jag tar Vassända Naglums distributionsförening med 1640 elförbrukare. Föreningen har utmärkt ekonomi och förstklassig service inom en del av Vänersborgs stad. Där finns också ett annat företag som heter Wargöns AB med 1550 abonnenter som likaledes täcker en del av Vänersborgs stad. Båda dessa företag ansökte om förlängd områdeskoncession. Vassända Naglums distributionsförening — den större elföreningen — fick helt avslag, under det att Wargöns AB fick förlängd koncession med hela 40 år. Man måste ju fråga sig: Vad var det för fel på Vassända Naglums eldistributionsförening, eftersom den icke fick förlängd koncession, medan däremot Wargöns AB fick en förlängning med 40 år? Det är sådana fall som föranlett att jag blivit litet fundersam. Vidare tar jag Jukkasjärvi sockens belysningsförening med 1600 elförbrukare inom ett ogynnsamt eldistributionsområde. Föreningen syntes dödsdömd för bara några år sedan, men med 1okala krafters hjälp och efter införandet av den tidsenliga, särskilt av RLF förordade »propptaxan», vilken inte minst storföretagen ställde sig skeptiska till, har elförbrukningen inom föreningen under fjolåret ökat med inte mindre än 50 procent. Föreningen har gjort stora investeringar i sitt ledningsnät — 600 000 kronor under det senaste året — och ser nu ljust på framtiden. Att den nuvarande koncessionen upphör med utgången av innevarande år borde inte utgöra något hot mot föreningens existens, om de myndigheter som har avgörandet i sin hand såg till elförbrukarnas bästa. Jag frågar ännu en gång: Vad är det för fel på detta företag? Det finns inga klagomål mot det, men hur kommer det att bli behandlat när det gäller koncessionen? Jag vill också att herr statsrådet skall uppmärksamma att det här hela tiden gäller välskötta kooperativa föreningar, där det privata vinstintresset inte ligger i botten utan där avsikten är att ge abonnenterna lägsta möjliga taxa. När däremot ett storföretag får hand om verksamheten, blir det kanske inte precis fråga om samma sak, utan då gäller det att också åstadkomma privata vinster som kan delas ut, vilket kanske inte alla gånger avspeglar sig i taxesättningen.
Herr talman! Jag kan inte svara på den fråga, som herr Eriksson i Bäckmora nu ställde till mig, men jag kan däremot säga att det svar som jag inte kan ge i dag kommer jag att få tillfälle att lämna rätt snart, ty just det ärende som herr Eriksson i Bäckmora här aktualiserade är föremål för besvär och kommer att avgöras av Kungl. Maj:t inom en nära framtid. Då är jag fullt beredd att för herr Eriksson i Bäckmora redovisa de skäl, som kommer att ligga bakom det beslutet — ett beslut som jag ännu inte vet hur det kommer att bli.
Herr talman! Jag vill också liksom statsrådet Wickman betyga att jag vill bevaka elkonsumenternas intressen, inte minst när det gäller elkonsumenterna i glesbygderna som i detta sammanhang väl kommer i första skottlinjen. Jag tyckte att herr statsrådets andra anförande var i viss mån lugnande. Han anförde att det inte var något företag som skulle bli gynnat på det andras bekostnad. Det måste innebära, vad jag förstår, att tid skall ges åt företagen i fråga att förhandla med varandra och att om möjligt komma överens. Om det inte visar sig vara möjligt, prövas alltså enligt interpellationssvaret koncessionsfrågan. Det betyder — om jag har förstått herr statsrådet rätt — att vattenfallsverket inte behöver vara det enda alternativet utan att också andra företag kan tänkas komma i fråga i detta sammanhang och att enskilda företag också kan sammanslås för att bilda företag av den storlek som anses erforderlig. Vattenfallsstyrelsen hade inte bemyndigande att göra uttalanden som ankom på annan myndighet att göra — jag är fullt medveten om att det inte får gå till på det sättet och inte kan vara på det sättet. Jag har emellertid anledning tro att de källor, från vilka jag har fått uppgiften, gett mig riktiga uppgifter. Jag hoppas att parterna nu — vem som nu eventuellt har förgått sig — skall ta sig till vara i fortsättningen. Herr Skoglund nämnde ett exempel på strukturrationalisering på det område vi diskuterar. Det tyckte jag var ett bra exempel, som visade att det behövs strukturrationaliseringar även på detta område, att distributionsområdena får bättre geografisk anpassning än tidigare 0. S. Vv. Jag tycker att sådana möjligheter bör ges också i de fall jag har åberopat — de företagen känner sig emellertid enligt egna uppgifter hotade på grund av att rådrum inte skall ges. Jag tycker att statsrådets andra anförande var förhållandevis moderat och lugnande, och jag hoppas därför, herr talman, att det åtföljs av åtgärder som gör att också parterna kan uppträda lugnt och sansat och får tid på sig till vettiga uppgörelser som gagnar elkonsumenterna.
Herr talman! Jag vill instämma i vad herr Nilsson i Tvärålund sade; även jag uppfattade statsrådets senaste inlägg som kanske mer positivt än interpellationssvaret. Jag vill också säga till herr statsrådet, att jag med intresse avvaktar prövningen av det koncessionsärende som statsrådet kom att omnämna.

Herr talman! I en interpellation har herr Gustafsson i Borås frågat, om finansministern är beredd att medverka till en sådan ordning att ett godkännande som lämnats av en nordisk elmaterielkontrollanstalt får giltighet i samtliga nordiska länder. Interpellationen har i enlighet med fastställd ärendesfördelning överlämnats till mig. Kontrollanstalterna i Danmark, Finland, Norge och Sverige för elektrisk materiel ingick redan år 1955 ett avtal om samnordisk provning av de materielgrupper för vilka enhetliga nordiska provningsbestämmelser fanns. För allt fler materielgrupper har därefter tillkommit sådana bestämmelser. Dessa har grundats på motsvarande bestämmelser, som utarbetats av de europeiska materielkontrollanstalternas organisation. Efter Nordiska rådets rekommendation år 1963 om samordning av installationsföreskrifterna för elektrisk materiel tillsattes en kommitté. Dennas arbete har lett till att de europeiska bestämmelserna för materielprovning har godtagits som nordiska bestämmelser med ytterst få avvikelser. Så gott som all elmateriel, för vilken obligatorisk provning krävs i Sverige, kan numera provas samnordiskt. Bland de materielgrupper som återstår märks lysrörsarmaturer och vissa elvärmeapparater. På dessa områden avvaktas pågående internationellt arbete. Avtalet om samnordisk provning avser endast materiel tillverkad inom Norden. Det nordiska samarbetet på området har emellertid inte stannat därvid. Sålunda har man diskuterat en utvidgning av det nordiska provningsförfarandet till att omfatta även materiel som tillverkats utanför Norden. En sådan utökning har dock inte ansetts lämplig med hänsyn till att de nordiska länderna anslutit sig till ett system för förenklad europeisk provning, vilket skapats av de europeiska materielkontrollanstalternas organisation. Detta skulle omfatta provning endast i tillverkarlandet jämte ett annat av organisationen utsett land. På grundval av dessa provningar skall sedan övriga länder kunna utfärda nationella godkännanden. Den verksamhet som inleddes 1955 har alltså efter hand utökats, så att den nu omfattar praktiskt taget alla materielgrupper, där man inte avvaktar pågående internationellt arbete. Jag anser sålunda, att den av herr Gustafsson förordade ordningen — enligt vilken godkännande som lämnats av en nordisk elmaterielkontrollanstalt får giltighet i samtliga nordiska länder — i praktiken redan föreligger i de fall där så är möjligt utan att föregripa den internationella utvecklingen på området.